Herr talman! I en av de motioner som vi nu behandlar, väckt av herr Nyman m.fl. i denna kammare och av herr Ericsson i Åtvidaberg i andra kammaren, lämnas en mycket initierad beskrivning av den situation som många äldre anställda i dag befinner sig i på många håll inom näringslivet. Kraven på utbildning och kunskaper ökar, och de äldre, vilkas skolning ligger långt tillbaka i tiden, kan inte riktigt följa med i utvecklingen. När det blir fråga om befordran eller omplacering till nya arbeten blir de äldre ofta distanserade av yngre kamrater med färskare och bättre utbildning. Detta är en olycklig utveckling, och vi är säkerligen alla överens om att de äldre måste få en chans att bättra på sina kunskaper och sin utbildning så att de inte skall riskera att bli ställda åt sidan. Samhällets satsning på vuxenutbildningen är ett uttryck för vår enighet och beslutsamhet att förbättra de äldres ställning i arbetslivet. Om företagen inom näringslivet själva försöker komma till rätta med dessa problem genom intern utbildning, bör de kunna räkna på statsmakternas stöd. Det får de också på olika sätt. Vad vi nu intresserar oss för — eftersom det är ett betänkande från bevillningsutskottet som vi behandlar är hur fö retagens kostnader för intern utbildning skall behandlas skattemässigt. Ett företags kostnader för omskolning och utbildning av företagets egen personal under ett visst beskattningsår är att anse som en kostnad i företagets rörelse som får dras av vid beskattningen för samma beskattningsår. Men om ett företag ett år vill avsätta pengar till utbildningskostnader under kommande år blir inte den avsättningen skattefri. Tyvärr är det inte så att företagens omskolningsoch utbildningsverksamhet kan fördelas jämnt över åren, utan behovet växlar betydligt från år till år. Det sammanhänger med rationaliseringar och omstruktureringar inom företagen, som kommer med vissa mellanrum, men är också i hög grad beroende på yttre förhållanden, inte minst arbetsmarknadsläget.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

Herr talman! Den senaste ärade talaren ville göra gällande att vi inom majoriteten inte har förstått vad motionerna går ut på. Han antydde till och med att vi inte hade sinne för betydelsen av att de anställda känner trygghet i anställningen. Det är inte så! I vårt betänkande redovisar vi vad samhället har gjort för utbildningen. Det är avsevärda belopp som det allmänna nu lägger ut i olika former för att få till stånd omskolning och andra arbetsmarknadsåtgärder. Men vad motionärerna måste vara ute efter är nya former för förlustutjämning i företagen. Den utbildning som företagen nu kostar på är ju avdragsgill vid beskattningen. Inga företag hindras att lägga ut pengar för att utbilda sin personal. Då säger talesmän för reservanterna att företagen skall ha möjlighet att gardera sig för framtiden. Ja, om den saken är vi väl inte oense. I den mån företagen går bra finns det många avdragsmöjligheter, som omsider leder fram till en stark konsolidering av företagen. Jag behöver bara nämna lagervärderingarna och nedskrivningarna på maskiner. De procentsatser vi där tillåter för nedskrivningar är rätt kraftiga. Dessa dolda reserver kan givetvis användas. Visserligen kan inte investeringsfonderna användas för att ordna utbildning. Men om det skulle vara så illa att ett företag inte har råd att betala utbildning av sin personal — d. v. s. om överskottet inte skulle räcka till för det ändamålet — är det ingenting som hindrar att företaget upplöser någon del av lagerreserven, att man tar fram en del av de dolda reserverna. Företaget kan också, även om det inte blir lika förmånligt som under andra omständigheter, få tillbaka pengar som man har i investeringsfonden. Då får man emellertid betala skatt. Jag kan inte se att det här är fråga om någonting annat än att kräva ytterligare möjligheter för resultatutjämning. Men jag tror mig veta att för de företag som har så pass lönsam drift att de kan använda fondavsättningen uppkommer inga svårigheter av det här slaget. Sedan är det heller inte alldeles säkert att det är rätt att enskilda företag får skatteförmåner därför att de kostar på sina anställda speciell utbildning utöver den utbildning som redan finns och för vilken det allmänna får satsa så avsevärda belopp. Jag hemställer om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det är klart att företag som går bra har många möjligheter att ta fram pengar när man behöver dem för personalutbildning och därmed få skattemässiga fördelar. Men om företagen nu har förmånen att kunna anordna intern företagsutbildning för obeskattade medel under ett och samma beskattningsår, kan jag inte se att vi skulle göra något orätt, om vi gav företagen möjligheter att fondera pengar för framtida sådana ändamål. Det är klart att detta innebär en skatteutjämning, liksom all fondering av medel. Men om man har en positiv inställning till företagens utbildningsverksamhet, tycker jag att man kan bidra till att dessa möjligheter skapas. Jag vill inte påstå att det händer någon katastrof om förslaget inte går igenom, och jag vill heller inte göra gällande att detta är en mycket angelägen fråga. Man kan ordna skattefrihet på andra vägar, men jag tror att det är bättre att kalla saker och ting vid deras rätta namn. Om man skapar möjligheter för företagen att skattefritt avsätta pengar till utbildning, stimulerar man företagen att delta i detta arbete. Det är dithän vi reservanter vill komma.

Herr talman! Jag skall fatta mig lika kort som herr Gösta Jacobsson. Med hänvisning till den mycket korta men starka motivering som utskottet anför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag hänvisar till vad jag sade tidigare om att det har tillsatts sakkunniga som skall upprätta forskningsplaner på området. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall till detta bevillningsutskottets betänkande nr 12 Får jag, herr talman, börja med att påminna om att vi innan vi den 15 februari varje år har att avlämna våra självdeklarationer studerar de anvisningar som finns. Dessa är ofta många och invecklade men också intressanta. Man kan inte låta bli att knyta vissa reflexioner till dessa anvisningar. Hur är det med rättvisan inför skattelagarna? Somliga människor har förmåner som inte behöver beskattas. Dessa kallas förmåner av ringa värde. Det kan vara eftermiddagskaffe i arbetet, det kan vara gåvor till jul från företaget, och det kan vara rätten att få inköpa varor till nedsatt pris vid det företag där man är anställd. Det betraktas som förmåner av ringa värde om beloppet inte överstiger 400 kronor. För den jordbrukare eller småbrukare som hugger upp skatar och toppar till vedbränsle, håller rent kring åkerkanter och diken och tar reda på den skräpved som blir — där gäller emellertid inga sådana förmåner. Han skall i stället beskattas för förmånen av fritt bränsle. Om denne jordbrukare eller småbrukare får anställning som ”kommunal buskhuggare” för att ur naturvårdssynpunkt röja upp så att det blir litet bättre sikt mot t.ex. en sjö ställer det sig annorlunda. Tar han reda på det skräpvirke som blir vid dessa upprensningar och använder det för egen del så utgör det en förmån av ringa värde och därmed icke skattepliktig inkomst. Är han skogsarbetare eller arrendator och får vedbränsle på detta sätt föreligger icke heller skatteplikt. Det är från dessa utgångspunkter man måste fråga sig hur det är med rättvisan och likställigheten inför lagen. Finns det inte skäl för riksskattenämnden att se över dessa regler och försöka få dem litet mer i takt med tiden? Vi har tidigare i dag haft en debatt om skatter, och jag nämnde även då att det finns anledning att försöka skapa skatterättvisa. Det innebär ökad respekt för skattelagarna. Det kan inte vara rättvist att en del förmåner till ett värde av upp till 400 kronor skall betraktas som förmån av ringa värde, under det att för andra grupper skall gälla andra värderingar och sådana smärre saker tas upp. Är inte detta med naturaförmåner, som vi här har pekat på, någonting av gammal kvarleva? Finns det inte anledning att anpassa reglerna till dagens verklighet? Låt oss hålla oss till småbrukarna. De gör detta arbete själva; de lejer inte för huggningsarbetet för att framskapa det egna bränslet. För deras vidkommande borde det finnas möjlighet för riksskattenämnden att pröva värdet av naturaförmån. Alternativet till att använda detta skräpvirke som bränsle är olja eller elkraft, alltså sådant som på ett eller annat sätt tär på våra naturtillgångar. Det måste väl vara samhällsekonomiskt riktigt att stimulera användandet av det egna överskottsbränslet i stället för olja eller elkraft, som vi inte minst i dagens läge med hänsyn till torka och oförutsedda väderleksförhållanden bör spara på. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande i denna fråga utan bara säga, att vi motionärer betraktar dessa naturaförmåner i form av eget bränsle och där man själv gör arbetsinsatsen som en förmån av ringa värde. Det finns anledning för riksskattenämnden att ompröva sin inställning till detta, så att vi får en bättre tingens ordning än vi har i dag. Jag har, herr talman, inget ytterligare yrkande.

Herr talman! Jag är tillsammans med herr Eric Carlsson motionär i denna fråga, och jag måste säga att det enligt min mening är få frågor, där så utomordentligt starka skäl talar för att någonting bör göras som i detta ären de. Jag vill verkligen på det kraftigaste instämma i vad herr Carlsson just nu sagt. Jag vill tillägga ytterligare en liten synpunkt, nämligen att yrkandet går ut på att normvärdet på detta bränsle skall nedsättas i första hand till noll och att man, om detta inte godtages, åtminstone skall sätta ned det till hälften av det nuvarande värdet. Utskottet sade i fjol — och det är den punkten jag särskilt vill peka på — att utskottet visserligen inte var berett att föreslå en lagändring — en synpunkt som jag kan förstå — men att viss försiktighet borde iakttagas vid fastställandet av normerna. Utskottet tillade att normerna varit oförändrade under hela 1960-talet men att de ändå kunde anses vara moderata. Vad som emellertid inte kan bestridas är just det som herr Eric Carlsson så starkt understrukit, nämligen att 1960-talets utveckling på detta område innebär en radikal förändring beträffande vedens faktiska värde. Till detta kommer också att vi ju allmänt uttalar klara önskemål om att vi skall vårda vår landsbygd, hålla efter slyskog, ta reda på toppar och annat sådant som blir kvar vid avverkning av skog. Den som i likhet med mig åtminstone en del av året vistas ute på landet ser ofta hur markerna efter en avverkning blir nedskräpade på ett sätt som är ytterligt olyckligt och som kommer att innebära försämringar även när det gäller återväxten på nyavverkad skogsmark. Här finns verkligen starka skäl, skäl av skatteteknisk natur, rättviseskäl — som herr Carlsson nämnde — och miljövårdsskäl för att man skall göra något för att uppmuntra och hjälpa till att hålla efter slyskog, förbuskning och annat sådant. Enligt mitt förmenande är det viktigt att en opinion kommer till uttryck från riksdagens sida, en opinion som är så pass stark att riksskattenämnden verkligen omprövar dessa normvärden i reducerande riktning. Frågan för oss motionärer har gällt huruvida vi skulle begära en omröstning eller bara hänvisa till det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet. Jag vill ansluta mig till herr Carlssons uppfattning att vi närmast bör rikta en vädjan till riksskattenämnden att ompröva sin inställning sedan dock riksdagen och bevillningsutskottet har sagt att det ligger i riksskattenämndens skön att få göra detta. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag tycker att en opinionsyttring bör komma till stånd.

Herr talman! En gång lär en ledamot i andra kammaren ha stått upp och sagt att detta inte är någon stor eller liten fråga, följaktligen är frågan varken stor eller liten. Man kanske kan karakterisera det nu föreliggande ärendet på det sättet. Bevillningsutskottet hade i fjol att behandla motsvarande motionsyrkanden som nu är aktuella och har inte velat ändra sin inställning på denna punkt. Men utskottet har också, som här har påpekats tidigare, uttalat sig positivt i dessa frågor även i år. Utskottet vill inte bestrida att normerna ibland kan leda till otillfredsställande resultat i vissa sammanhang och att man bör gå fram med en viss försiktighet när det gäller att värdera naturaförmåner. Vi tror i bevillningsutskottet att man skall kunna lösa dessa frågor utan speciell lagändring genom att myndigheterna håller sin uppmärksamhet riktad på detta. De som använder anställd personal till vedhuggning och vedkörning har rätt att dra av kostnaderna för detta vid taxeringen. Jag skall inte polemisera mot det särskilda yttrandet, men man har tydligen inte kunna mobilisera mer energi bland bevillningsutskottets borgerliga ledamöter än till ett särskilt yttrande, där det sägs: ”Bränsle från egendomen för uppvärmning av den egna bostaden utgörs ofta av röjningsvirke, toppar och grenar, vilka ej är säljbara. I de flesta fall är klenveden den sämsta tänkbara från bränslesynpunkt.” Handen på hjärtat: Jag skulle vilja se den jordbrukare som i dag hackar grenar i skogen, kör dem till sin lantgård, hugger upp dem och eldar med dem i sin vedpanna. Jag tycker att det särskilda yttrandet är något mossbelupet, om jag får uttrycka det så. Jag tror inte att det går till på det sättet nu för tiden. Man går i stället i allt större utsträckning, som här nämnts, över till oljeeldning och eluppvärmning, och det gör man av bekvämlighetsskäl, såvitt jag förstår. Om bestämmelserna på denna punkt skulle ändras, skulle detta inte innebära någon förbättrad miljövård. Vad som händer vid avverkningstillfällena i skogen är väl att man, om man vill röja på ett hygge, eldar för kråkorna, som det sägs, d. v. s. man bränner resterna som är kvar efter hygget på platsen. Det är i stort sett vad som sker och som kommer att ske även i fortsättningen, även om det skulle bli en lagändring på denna punkt. Jag yrkar bifall till bevillningsutskottets förslag.

Herr talman! Jag har icke pläderat för det särskilda yttrande som avgivits, utan den motion som väckts i detta ärende. Vad jag här med den erfarenhet jag har från den tid jag sysslade med taxeringsfrågor engagerat mig för är att riksskattenämnden skall göra en bedömning av olika förmåners värde. Riksskattenämnden har fastställt principen, att en förmån av ringa värde är en sådan förmån som ligger under en summa av 400 kronor. Och så gör man en katalogisering över vad detta kan innefatta. De äldre jordbrukare och småbrukare som det här rör sig om bedriver skogsvård och ägnar sig åt att hålla snyggt omkring sig genom att gallra bort buskar o. d. De tar sedan vara på virket som bränsle eftersom detta ligger i deras ekonomiska sinne. De utnyttjar alltså som bränsle klenvirke av sådana dimensioner som icke kan avsättas som gagnvirke. Jag vet inte om jag måste ger herr Paul Jansson en lektion i skogsvård, men det förhåller sig på det sättet att man på de små lotter det här gäller inte gör kalhyggen som man bränner, man gallrar och håller rent i skogen — detta tillhör god skogsvård. Överskottsvirket som inte kan avsättas använder man för egen del. Vi menar att riksskattenämnden bör uppmärksamma det förhållandet att småbrukarna själva gör arbetet, en egen insats i detta fall — man lejer inte folk för denna gallring. Riksskattenämnden har möjlighet att uppmärksamma denna fråga utan beslut här i riksdagen. Men den debatt vi här har fört — och jag tolkar även herr Paul Janssons yttrande på det sättet — innebär att riksskattenämnden bör ägna denna fråga betydligt mer positiv uppmärksamhet än den hittills gjort.

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att herr Eric Carlsson är mer bevandrad i skogsvård än jag — mitt skogsinnehav inskränker sig till ett tunnland i anslutning till min bostad, varför vi naturligtvis i detta avseende inte är jämspelta. Men när man drar in miljövårdsaspekten i detta sammanhang vill jag, liksom utskottet, säga att det finns skäl att se varligt på dessa frågor och göra en så låg värdering som möjligt. Vi får väl hoppas att riksskattenämnden läser bevillningsutskottets betänkande noggrannare denna gång än tidigare. Men om man tror att miljövårdsaspekten skulle ha så stor betydelse beträffande röjning av sly, toppar och grenar o. d. tillåter jag mig att tvivla på den punkten. Herr Eric Carlsson anförde att han inte talat för det särskilda yttrande som avgivits utan för en motion som väckts i ärendet.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar är inte ny för kammarens ledamöter, och jag skall därför söka fatta mig kort, även om jag inte kan lova att bli lika kortfattad som herr Gösta Jacobsson var för en stund sedan. Jag tror att de allra flesta uppskattar värdet av det arbete som utförs av de kristna samfunden och av olika sammanslutningar och institutioner för humanitära, vetenskapliga och kulturella ändamål. Jag tror också att de allra flesta ser enskilda gåvor till u-hjälpsverksamhet som ett värdefullt inslag i den biståndsverksamhet till förmån för u-länderna som vi i i-länderna och inte minst i Sverige bör känna som en förpliktelse. Många människor visar stor offervilja när det gäller dessa ändamål. Det är inte alltid de som har det bäst som ger mest, utan ofta är det tvärtom. I mycket hög grad är det människor med små och medelstora inkomster som bär upp den verksamhet som det här gäller. De som på detta sätt lämnar bidrag till allmännyttig verksamhet ger genom sina gåvor ett lika värdefullt stöd till samhällets arbete som vi alla gör genom våra skatter. Detta är ett skäl som talar för att vi inte skall ta ut inkomstskatt på sådana gåvor. Givetvis åsyftar jag inte med detta en obegränsad avdragsrätt, utan det måste finnas vissa maximibelopp för avdrag. Utskottsmajoriteten vidhåller = sin uppfattning som den redovisat tidigare, att staten bör stödja allmännyttiga ändamål genom direkta bidrag i stället för genom skattenedsättningar. Tyvärr brukar det finnas litet utrymme i statens budget för bidrag av detta slag. Naturligtvis kan man säga att skattenedsättningar inte ökar det utrymmet. När man här räknar plusoch minusposter, bör man emellertid inte glömma bort att en person som skänker pengar till allmännyttiga ändamål, även om han får dra av gåvobeloppet vid beskattningen, dock bidrar mera till samhällsverksamheten i vid bemärkelse än vad han skulle göra om han lämnade bidrag till denna endast genom sina skatter. Det är också värt att lägga märke till ytterligare en sak.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

Herr talman! Jag börjar som herr Tistad. Den här frågan är verkligen inte ny. Under en lång följd av år har riksdagen haft att ta ställning till motionsyrkanden om utredning angående rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor som den skattskyldige skänkt till religiösa, humanitära, kulturella eller uppenbart allmännyttiga ändamål. På varje avslag har följt nya motioner, och det är väl svårt att utvinna något nytt ur ämnet. Debattens längd här i kammaren är nog inte heller avgörande för frågans vidare öde. Argumenten för eller emot är ungefär de samma år efter år, men droppen kanske så småningom kan urholka stenen. Den faller tyngre nu än när frågan först fördes på tal. Tanken har i varje fall vunnit ökad anslutning. Vi motionärer vill inte se den tidigare riksdagsbehandlingen, de upprepade avslagen, som en slutgiltig och godtagbar avveckling av detta problem. Från statlig synpunkt måste det framstå såsom en väsentlig förmån att enskilda organisationer på det religiösa och sociala fältet åtar sig angelägna samhällsfunktioner. Starka skäl talar enligt vår mening för att samhället bör underlätta dessa organisationers frivilliga arbete och visa sin uppskattning när det gäller de frivilliga krafter som här verkar. Utskottet har nästan stående invändningar mot denna avdragsrätt. Utskottet upprepar i år dels sina bekymmer när det gäller avvikelser från grundläggande principer i vår skattelagstiftning, dels de praktiska svårigheter som skulle uppstå i samband med beviljad avdragsrätt. De praktiska svårigheterna kan tydligen bemästras i våra grannländer och i ett flertal andra länder, och principerna brukar inte vara oföränderliga i vår allmänna lagstiftning. Skattelagsakkunniga har i varje fall inte avvisat möjligheten till denna avdragsrätt. De har t.o.m. anvisat vissa vägar för avdrag. Det var alltså inte av den anledningen som de sakkunniga i sista omgången hyste betänkligheter mot avdragsrättens införande. Vi begär ju också bara en utredning. Vi vill inte öppna vägar för avhändande av stora skatteobjekt.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

Herr talman! De båda föregående talarna har påpekat att motionerna inte är nya. Nej, men även en av riksdagens eviga följeslagare kan kräva en viss uppmärksamhet. Om man går igenom argumenten för avstyrkande, finner man att de i huvudsak grupperas kring tre linjer. Det första argumentet är att statsbidrag är bättre än avdragsrätt. Vi befinner oss i den situationen att vi från socialdemokratiskt håll varken har fått ett förslag om statsbidrag eller ett medgivande om avdragsrätt. Jag tycker då att den diskussionen är skäligen teoretisk. Vi har utgått från det önskemål som organisationerna och trossamfunden själva har fört fram, men vi har även utgått från att socialdemokratin i andra länder har accepterat detta mönster och i vissa fall rent av själv har infört det. Det är ganska underligt att det skall vara så svårt från principiell synpunkt i vårt land. Vad som är sanning i Heidelberg, o. s. v. Det andra huvudargumentet brukar vara att avdragsrätten skulle gynna de högre inkomsttagarna och innebära att de egentligen inte skulle behöva offra så mycket av de medel som de gav till dessa ideella och humanitära organisationer. Det tycker jag knappast är ett avgörande argument, om beloppet maximeras. Jag kan för min del vara med om en maximering som ligger någonstans kring 3 000, 4000, 5 000 kronor — det rör sig inte om så särskilt stora belopp. Det tredje argumentet är att det skul le vara svårt — som utskottet skriver — att åstadkomma en för det praktiska taxeringsarbetet lämplig avgränsning av de ändamål som motiverar en avdragsrätt vid taxeringen. I Danmark och i många andra länder har gjorts förteckningar över organisationer, samfund och rörelser som tilllåts att göra avdrag av den här arten. Det torde knappast vara svårare att göra detta i vårt land. Det finns inte någon anledning att i förväg underkänna våra taxeringsexperters möjligheter att komma till rätta med problemet.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

Herr talman! Inte heller jag torde kunna tillföra den här debatten någonting nytt. Det känns nästan motbjudande att upprepa alla synpunkter och argument som förts fram vid föregående års debatter, och jag skulle kunna nöja mig med att kort och gott yrka bifall till utskottets betänkande. När vi inom majoriteten yrkar avslag på motionerna gör vi det, tycker vi, på mycket goda grunder. Vi har en utredning bakom oss, och vi har som nämnts flera riksdagsdebatter och beslut att hänvisa till. Självfallet — detta bör kanske upprepas — förnekar vi inte att det finns många organisationer och många ändamål som är värda att stödja genom bl.a. personliga gåvor, men uppriktigt sagt tycker jag att man mycket väl kan göra det utan att snegla på egna skatteförmåner. Om vi beslutar att medge den ifrågasatta rätten till avdrag, innebär detta att staten och kommunerna indirekt ger pengar till ändamål vars syften de beslutande församlingarna inte har någon möjlighet att pröva värdet av. Här har nämnts svårigheten att göra en rimlig avgränsning av det område som skulle vara avdragsberättigat, och den svårigheten är jag väl medveten om. Vad som är humanitärt och vad som är allmännyttigt kan bli föremål för högst personliga och subjektiva värderingar. Vi kan inte heller bortse från att både stat och kommuner skulle, om motionerna bifölls och avdragsrätt sålunda infördes, drabbas av ett inkomst bortfall. På den punkten är vi väl överens. Eftersom både staten och kommunerna ändå bedriver en allmännyttig verksamhet är det kanske inte orimligt att vi beaktar att det också behövs pengar till den verksamheten. Ett bifall till motionerna skulle som sagt minska inkomsterna för både stat och kommun. Jag nöjer mig, herr talman, med denna korta motivering och yrkar alltså bifall till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Såvitt jag förstår har alla personer helt obegränsade möjligheter att ge bidrag till organisationer, till u-hjälp och precis till vad de anser behjärtansvärt och allmännyttigt. Det finns inga som helst hinder för att ge sådana gåvor. Sedan handlar det om avdragsrätten. Även om den, som herr Wikström sade, skulle begränsas till 3 000 å 5 000 kronor, är de summorna inte alls ointressanta för dem som har en hög inkomst, medan de spelar en mycket liten roll för folk med små inkomster.

Herr talman! I detta ärende gäller det två relativt nära sammanhängande frågor, som avser polisens verksamhetsområde. Den ena, som kanske är av den största principiella räckvidden, gäller ökad offentlig insyn i vad som förekommer på polisstationerna, detta i såväl allmänhetens som polispersonalens intresse. Den frågan, som väcktes av ett par motionärer från folkpartiet, skall enligt utskottets enhälliga förslag överlämnas till den sittande polisutredningen. Den andra frågan avser åtgärder för att, i enlighet med vad som gäller enligt rättegångsbalken, opartiska vittnen skall finnas tillgängliga för att, då det är påkallat, närvara vid polisförhör. Under den tid polisväsendet var kommunalt infördes i Göteborg på kommunalt initiativ ett system som innebär att ett antal kommunalt valda förtroendemän fyller denna funktion och härför uppbär någon ersättning av kommunala medel. Systemet fungerar fortfarande trots att polisväsendet förstatligats, och det har, inte minst av polismästaren i staden, ansetts fylla en viktig funktion. I motionerna föreslås nu att systemet vidareutvecklas i statlig regi. Samma yrkande framfördes i motioner år 1967, och riksdagen uttalade då, efter förslag av första lagutskottet, att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang borde uppta spörsmålet till prövning. Detta ståndpunktstagande gavs till känna för Kungl. Maj:t i en riksdagsskrivelse. Emellertid har på departementsplanet sedan 1967 ingen åtgärd vidtagits i denna fråga. Yrkandet har därför i år upprepats, och utskottet har enhälligt vidhållit den ståndpunkt som intogs förra gången. Att det ändå föreligger en reservation hänför sig närmast till den formella sidan. Majoriteten nöjer sig med att ingen ålgärd vidtagits i departementet och föreslår därför avslag på motionerna.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

Herr talman! Som första lagutskottets ordförande säger har utskottet varit enigt om att — dock utan eget ställningstagande — till 1967 års polisutredning överlämna den del av denna motion där det förordas ökad offentlig insyn i verksamheten på polisstationerna. Den nämnda utredningen Ssysslar ju med vissa organisatoriska frågor — med polisnämnderna i blickfältet — i syfte att förbättra relationerna mellan polisen och allmänheten. Det andra motionsavsnittet gäller av staten bekostade s.k. medborgarvittnen vid förundersökning i brottmål. Såsom anförts behandlades en motion i detta ärende vid 1967 års riksdag. Denna motion blev utsänd på remiss och avstyrktes av samtliga hörda myndigheter utom av polismästaren i Göteborg, som var positiv. Där har man som herr Alexandersson anförde sedan flera år tillbaka ett antal lekmän knutna till denna uppgift, och kostnaderna betalas av staden. Remissmyndigheternas redovisade negativa meningar 1967 borde kanske rätteligen ha lett till att motionen blivit avstyrkt i utskottet, men utskottet fäste sig vid att man i Göteborg fortsatte med detta system även efter polisens förstatligande och att polismästaren där som sagt ansåg att lekmännen var nyttiga i denna funktion. I andra större städer — däribland Stockholm — där frågan om att tillsätta lekmän med denna uppgift varit uppe, har tanken dock inte vunnit gehör. Att beställa en utredning när det gäller förslag som tydligen fått mycket ringa medhåll ville utskottet inte gå med på, men utskottet skrev att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang borde ta upp denna fråga till prövning. Därmed hade utskottet givetvis inte tagit ställning i sakfrågan. När motionen i detta ärende nu återkommer har utskottets majoritet inte ansett att det är motiverat med någon skärpt attityd, utan hänvisar bara till vad utskottet skrev i sitt tidigare utlåtande. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Första lagutskottet behandlar i detta utlåtande ett enligt min mening mycket viktigt krav, nämligen om lagstadgad rätt för svensk medborgare att utresa ur riket. Det är ett socialdemokratiskt motionspar som har aktualiserat frågan, och det är glädjan de att ett enhälligt utskott gör detta uttalande. Jag har begärt ordet endast för att göra ett påpekande i anslutning härtill.

Här finns alltså inte nämnt att man får hindra eller försvåra för människor att lämna sitt land genom att förbjuda dem att medföra sin egendom och på så sätt i praktiken kringgå konventionen och inte handla i dess anda. Det är en mycket viktig fråga för den som önskar lämna sitt land om han kan försörja sig utanför landets gränser och om han kan klara sig utan att få ta pengar med sig. Inte desto mindre förekommer det i vårt land liksom i många andra länder att man i praktiken sätter in begränsningar mot själva denna tanke. Vi har i vårt land en valutareglering som inskränker emigranters rätt att medföra sin egendom genom att begränsa valutatilldelning för desamma. Även om valutastyrelsen inte i princip brutit mot Förenta nationernas konvention, och valutatilldelningen ännu så länge är någorlunda liberal, kvarstår att ytterligare begränsningar därav bit för bit kan göra hela denna princip illusorisk. Det är därför angeläget att se upp och understryka att för det första principen om fri emigration måste upprätthållas och konsekvenserna därav accepteras i fråga om vederbörandes egendom, och för det andra att valutaregleringen får en sådan tillämp ning att den inte på ett otillbörligt sätt försvårar människors rätt att utresa. Detta har jag velat foga till första lagutskottets utlåtande, som jag hälsar med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Om arbetstagarna fritt fick välja tidpunkt för semester skulle den övervägande delen obetingat föredra någon av månaderna juni, juli eller augusti. Skälen till att valet skulle utfalla så är enkla. Man vill njuta av sommaren och få sin semester förlagd till en tidpunkt då familjen har möjlighet att samlas, d. v. s. under den tid skolorna har uppehåll. Självfallet är jag medveten om att det kan förekomma önskemål om andra semestertider och att man inom vissa industrier liksom inom våra servicenäringar icke har möjlighet att förlägga semestertiden så att den helt sammanfaller med arbetstagarens önskemål. Jag vill dock bestämt hävda att arbetsgivarna redan tidigare bort medverka genom en betydligt större generositet vid bedömningen av möjligheterna att medge av arbetstagaren önskad semestertid. När jag tagit till orda är det därför att jag som motionär har önskat aktua lisera frågan om en ändring av bestämmelserna för när arbetstagarna skall få semester. I motionsparet I: 237 och II: 276 begärs en ändring av 10 8 semesterlagen. Ändringen innebär att en förläggning av semestern till annan tidpunkt än den i lagen angivna perioden maj—september icke skulle kunna göras utan att särskild överenskommelse därom träffats. Utredningsyrkandet innebär sålunda att arbetsgivarnas självständiga bestämmanderätt skulle upphöra. I andra lagutskottets utlåtande fastslås arbetstagarens ovillkorliga rätt till fyra veckors semester i ett sammanhang. Man fastslår vidare att då parterna inte kan komma överens om tidpunkten för semestern äger arbetsgivaren bestämma. Jag är medveten om, liksom utskottet, att inplaceringen av semestertiden i flertalet fall löses på ett tillfredsställande sätt efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Men det finns fall, såväl inom industrin som på förvaltningssidan, där man hårdrar rätten att själva bestämma. Jag kan inte dela utskottets motiv när det framhålles att utskottet avstyrker utredningsyrkandet, därför att flertalet arbetstagare har sina semestrar förlagda till tider som anges i lagen. Vår motion har tillkommit för att få en lösning av frågan för de grupper som icke genom förhandlingar eller på annat sätt får möjlighet att diskutera förläggningen av semestertiden med sin arbetsgivare. Vi hade hoppats att en sådan förändring efter en utredning skulle vara möjlig att genomföra och att arbetsgivaren skulle vara skyldig att ingå i förhandlingar med motparten. En sådan skyldighet synes oss vara självklar, inte minst i dessa dagar då man talar så mycket om ökat medinflytande i företagen. Det borde därför enligt min mening ha varit möjligt för utskottet att tillmötesgå denna framställning om en utredning. Herr talman! Jag har med det anförda kort velat ange några av de motiv som varit bärande för denna motion, och jag ber att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Det är inte svårt att förstå de skäl som motionärerna lagt fram. Det är fullt naturligt att de flesta arbetstagare skulle vilja ha sin semester förlagd till en tid, då de kan få vara tillsammans med familjen och också njuta av den korta sommar vi har. Det kan förefalla som om utskottet varit ovanligt kallsinnigt till denna motion. Vi har emellertid resonerat som så, att semesterlagen innehåller en rekommendation att semestern om möjligt skall förläggas till sommaren, om inte arbetstagaren begär något annat. Det är inte första gången som riksdagen diskuterar denna fråga. Såväl 1938 som 1945, när vi tog semesterlagstiftning, diskuterades om man skulle fastställa en viss obligatorisk semestertid. Man ansåg emellertid att ett lagfästande av semesterns förläggning till sommaren, särskilt om fyra veckor skulle tas ut i ett sammanhang, fordrade så pass många undantag att det skulle vara mycket svårt att genomföra. Det är väl ett skäl som fortfarande gäller, och som vi sagt i motiveringen i utskottsutlåtandet gäller detta såväl jordbruk som sjöfart och andra säsongbetonade sysselsättningar och företag. Utskottet anser fortfarande att det skulle vara mycket svårt att få en sådan regel att fungera tillfredsställande. Enligt utskottets mening skulle det uppstå en hel del komplicerade gränsdragningsproblem. Givetvis förutsättes att arbetsgivare, när de diskuterar med arbetstagare om semesterns förläggning, så långt som möjligt försöker tillmötesgå arbetstagarens önskemål. En bättre företagsdemokrati och bättre kontakter över huvud taget mellan arbetsgivare och arbetstagare förutsätter sådana resonemang, tycker jag, att arbetstagarnas synpunkter beaktas i detta fall. Jag skulle tro att man i flera fall än vad den föregående talaren ansåg tillgodoser arbetstagarnas önskan om att få semester sommartid. Dessutom finns rörelser i annan riktning här i landet, och det gäller åtskilliga företag. Vi har haft en kommitté som arbetat med att om möjligt få semestern utspridd över hela året och inte koncentrerad till enbart sommaren. Det finns många bärande skäl för detta: semestern kan utnyttjas på ett bekvämare sätt om inte kommunikationerna blir för hårt ansträngda under sommarmånaderna, och de semesteranordningar som finns blir bättre utnyttjade om semestrarna sprids. Vidare finns det företag som ger en viss ersättning eller förlängd semester om den tas ut under annan tid än sommaren. Tiden kan i viss mån vara olämplig för arbetstagaren, men denne kan ändå vinna på det genom vissa överenskommelser.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

Herr talman! Inskrivningsväsendet har av ålder varit knutet till domstolarna där det vid varje underrätt funnits möjlighet att bereda publicitet och rättsligt skydd åt rättsförvärv som avser fast egendom. Ett sådant system är erforderligt för tryggheten på fastighetsområdet. Som även utskottet anför har det svenska inskrivningsväsendet i allmänhet fyllt högt ställda anspråk på noggrannhet och rättssäkerhet, och rättsförluster på grund av felaktighet är säkert mycket sällsynta. När förslag nu framförs om ändring i rådande system, beror detta på svårigheten att i systemet åstadkomma önskvärd snabbhet i ärendenas behandling, vilket då främst gällt de större enheterna. En möjlighet att åstadkomma en snabbare behandling av inskrivningsärendena erbjuds genom databehandling, och i propositionen föreslås en övergång till ADB-systemet. Vid en reform på detta område träder dock frågan om systemets tillförlitlighet i förgrunden. Ett givet krav är att en övergång inte får medföra minskad tillförlitlighet och minskad rättssäkerhet. Erfarenheten från andra områden är nämligen inte helt övertygande. Departementschefen anför härvid att han godtar kommitténs uppgift att säkerhetsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning men tillägger att därest be slut fattas om systemomläggningen bör frågan givetvis ägnas stor uppmärksamhet. För den enskilde, som i mycket ringa grad har möjlighet att påverka sitt ärendes behandling utan har att lita till att det system som införs är tillförlitligt, måste det vara ett oavvisligt krav att starka garantier ges för systemets säkerhet och att han blir skyddad för rättsförluster. Staten bör därför åläggas strikt skadeståndsansvar för felaktigheter som kan uppstå, vare sig dessa beror på felaktig behandling av materialet eller på tekniska fel. Enligt förslaget skall i princip endast en domstol i varje län vara inskrivningsmyndighet. Departementschefen anför dock att det bör vara möjligt att göra icke oväsentliga undantag från denna princip. Som skäl för denna centralisering anförs att det nya systemet för att fungera väl kräver en hög grad av specialisering hos den personal som sysslar med inskrivningsärendena. Detta förhållande är ju redan nu gällande, men man anser att det blir ännu mera betydelsefullt i det föreslagna systemet och att det därför är angeläget att ärendemängden blir av sådan omfattning att det finns arbete för en särskild inskrivningsdomare. Den minskning av antalet underrätter som successivt kommer att äga rum som en följd av fjolårets riksdagsbeslut om nya riktlinjer för domkretsindelningen kommer i sig att medföra en avsevärt försämrad samhällelig service i stora områden av vårt land. En ytterligare koncentration av vissa funktioner inom domstolsväsendet till enstaka eller i vissa fall ett par domstolar i varje län skulle ytterligare accentuera dessa förhållanden. I motioner bl.a. från centerpartiet har nämnda förhållanden påtalats. Enligt vår mening uppvägs inte de nackdelar i form av försämrad service, som skulle uppkomma vid en så stark centralisering som har föreslagits, av kostnadsbesparingar eller andra fördelar.

Samma synpunkter anföres av utskottet, som framhåller att en av inskrivningskommittén företagen stickprovsundersökning utvisar att cirka 90 procent av antalet ärenden ingavs med post eller av myndighet eller kreditinrättning genom bud. Här föreligger dock säkerligen stora variationer mellan såväl tidpunkter som olika områden. Dessutom tillkommer att allmänhetens behov av service i stor utsträckning gäller att ta del av lagfartsböcker, lagfartsprotokoll och andra akter samt att i dessa sammanhang erhålla råd och hjälp av inskrivningspersonalen. Att minska sådana hjälpmöjligheter skulle innebära avsevärt försämrad service för allmänheten. I propositionen anför departementschefen att det fortsatta utredningsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från att inskrivningsdag skall hållas varje arbetsdag. En sådan ordning har — om den kan fungera tillfredsställande — betydande fördelar. Den medför dock vissa konsekvenser för sambandet mellan fastighetsregistret och inskrivningsregistret. Så kan exempelvis lagfart för en fastighet beviljas samma dag som en ändring sker beträffande fastigheten i fastighetsregistret. För närvarande undviks en sådan situation genom att fastställelse av fastighetsbildningsåtgärd äger rum på andra arbetsdagar än när inskrivning äger rum.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

Herr talman! I reservation nr I till utskottets utlåtande har jag yrkat att riksdagen skall besluta att den reform av inskrivningsväsendet, som föreslås i den proposition som behandlas i utlåtandet, tills vidare inte skall genomföras. Detta avslagsyrkande innebär emellertid inte att jag är negativt inställd till reformen. Såsom framgår av min reservation instämmer jag i utskottsmajoritetens uttalande om det önskvärda i att automatisk databehandling, ADB, införs inom inskrivningsväsendet. Orsaken till mitt avslagsyrkande, som alltså innebär att man skall vänta med att ta principståndpunkt, är att de tekniska förutsättningarna för ADB ännu inte har utprovats så mycket att man med säkerhet kan säga att systemet kommer att fungera med den tillförlitlighet som är nödvändig. För närvarande håller man på att starta en försöksverksamhet. Jag tycker för min del att den naturliga gången vore att avvakta resultatet av försöksverksamheten, innan man binder sig för ett principbeslut om ADB. Med den motiveringen yrkar jag i första hand bifail till reservation nr I. För den händelse reservation I inte skulle bifallas, har jag i andra hand anslutit mig till reservationerna nr II och III. synpunkter som jag i allt väsentligt kan instämma i. Jag skall därför begränsa mig till att komplettera vad han har sagt. Jag vill understryka vad herr Nilsson nämnde om den försämring av servicen till allmänheten som redan den beslutade domkretsändringen innebär. Den minskar antalet domstolar högst väsentligt och därigenom möjligheterna att besöka domstolarnas kanslier. Propositionen innebär att man ytterligare försämrar servicen genom att i princip bara ha en domstol i varje län med inskrivningsavdelning. Som herr Nilsson antydde, har siffrorna från den stickprovsundersökning som kommittén företog ett ganska litet intresse.

Det är en kostnadsfri service som domstolarna tillhandahåller, i allmänhetens intresse och kanske också i sitt eget, ty på det sättet minskas ju besväret vid handläggningen. På sina håll är det mycket vanligt att en nämndeman tar med sig ärenden från sin ort, och någon timme innan tinget börjar går han in på inskrivningsavdelningen och klarar upp ärendena. Om man nu tar bort inskrivningsavdelningen vid flertalet underrätter och i stället hänvisar nämndemannen eller allmänheten att resa in till residensstaden eller den domstol som i Övrigt kan ha inskrivningsavdelning, så innebär det sannerligen ingen liten försämring av servicen. När vi i riksdagen strävar att begränsa inflyttningen till de stora städerna, borde vi inte genomföra en reform som i onödan verkar i motsatt riktning och försämrar servicen på mindre orter. Det är enligt min mening inte heller nödvändigt för ADB-systemet att göra denna försämring. Med de större domstolar vi nu får kommer alla underrätter eller i varje fall flertalet enligt min bedömning att kunna utrustas med inskrivningsavdelning enligt ADB-systemet. Skulle någon inskrivningsavdelning vara så liten att detta inte går — och det är möjligt, eftersom domkretsindelningen i vissa fall lämnar även små domstolar kvar — har reservanterna godtagit att man i sådana undantagsfall, som jag tror blir mycket sällsynta, skall kunna ta inskrivningsavdelningen från domstolen. Det finns en annan aspekt än servicen som jag också vill säga några ord om. När en ung jurist tagit sin examen ingår det i hans utbildning att fullgöra praktisk tjänstgöring, s.k. tingsmeritering, några år vid en allmän underrätt, där han kompletterar sina teoretiska studier genom att praktiskt syssla med domstolsgöromål. Det är inte bara blivande domare, åklagare och advokater som gör detta, utan på praktiskt taget alla samhällsområden där jurister arbetar anses denna tingsmeritering högst värdefull. I den ingår som ett grundläggande element just handläggning och förberedande av inskrivningsärenden. Departementschefen säger att utbildningsfrågan inte kan vara avgörande för ställningstagandet i organisationsfrågan. Så till vida kan jag hålla med honom att hur viktig utbildningsfrågan än är kan den naturligtvis inte vara ensamt avgörande. Men nog tycker jag att departementschefen borde ha vägt in utbildningsfrågan tillsammans med de andra faktorer som bestämt hans ställningstagande. Jag har därför anslutit mig i andra hand till reservation II. hur ofta inskrivningsdag skall hållas. För närvarande kan man varje arbetsdag lämna in ärenden till domstolen som under veckan löpande behandlar dem, men varje onsdag anknyts rättsverkningarna till ingivande; då håller man inskrivningsdag. I propositionen sägs att man i arbetet på den närmare utformningen av inskrivningsreformen skall försöka utgå från att ha inskrivningsdag varje dag. Det skulle väl i och för sig vara en förbättring — ärendena skulle då bli handlagda snabbare — men de praktiska svårigheterna är mycket stora. Antalet ärenden som kommer in per dag är högst varierande. Och inte tror jag väl att någon departementschef lägger fram ett förslag som håller en personalorganisation avpassad för de dagar då de flesta ärendena kommer in. Det kommer att innebära en utomordentligt hård stress för biträdespersonalen och för inskrivningsdomaren om han skall försöka att hinna med ärendena före dagens slut, och det är väsentligt därför att om man skall ha en central dataanläggning som skall kunna spotta ut bevis till hela landet om det aktuella läget på alla fastigheter, då är det viktigt att återge den för dagen aktuella situationen. Det kommer helt enkelt inte att bli möjligt med ett system där man varje dag klarar av inkomna ärenden — en del är för resten så pass komplicerade att inskrivningsdomaren behöver grundliga studier för att klara av dem — utan det kommer att bli nödvändigt, och det hoppas jag att man även inom departementet tänker sig, att ärenden som kommer in en dag kan få anstå en eller flera dagar i fråga om avgörandet. Men då faller ju vinsten med inskrivningsdag varje dag till stor del bort. Jag tycker i varje fall att uttalandet i propositionen om att man skall utgå från inskrivningsdag varje arbetsdag är alltför hårt hållet. Enligt min mening borde man i propositionen ha sagt att möjligheterna att ha inskrivnings dag oftare än en dag i veckan skall förutsättningslöst prövas. Reservation III går ut på att man i denna fråga skall arbeta helt förutsättningslöst och låta de praktiska förhållandena bli avgörande för ställningstagandet utan att nu i förväg mer eller mindre hårt binda sig för ett önskemål som kanske kommer att visa sig vara utomordentligt svårt att realisera. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få i första hand yrka bifall till reservation I. Om den inte blir antagen yrkar jag i andra hand bifall till reservationerna II och III.

Herr talman! Vi har nu blivit vana vid övergång till automatisk databehandling, ADB, i många olika sammanhang. Här gäller det inskrivningsväsendet, d.v.s. handläggning och registrering av lagfartsoch inteckningsförhållandena beträffande fastigheterna i landet. Man kan ha anledning att poängtera att det här området är både ekonomiskt oerhört betydelsefullt för enskilda och för det allmänna och samtidigt i många avseenden mycket komplicerat, beroende bl.a. på den fortgående utvecklingen i samhället med därav följande exploatering och rörlighet på fastighetsområdet. Innan jag går in på det nu aktuella området vill jag bara allmänt erinra om att övergången till ADB många gånger varit förenad med svårigheter och olyckshändelser. Ett litet exempel som vi själva här har fått vara med om: Vi har detta år fått övergång till ADB för våra löneutbetalningar. Det har för min del resulterat i att jag varje månad får ett litet brev från banken, där det står att banken inte kan göra de överföringar jag har begärt därför att pengarna inte räcker. Men när jag undersöker det hela har datamaskinen ljugit och överföringarna är gjorda, men brevet kommer ordentligt undertecknat av ett par tjänstemän. Beträffande det nu aktuella området skall först sägas att ingen har väntat sig någon kostnadsbesparing genom denna övergång. Då erfarenheten säger att en sådan omläggning regelmässigt blir dyrare än förutsett kan man snarare räkna med att det kommer att bli kostnadsökningar — hur stora lär det vara svårt att förutse. Vad man avser att vinna är i stället snabbare handläggning och kortare väntetid. Dessutom blir väl den redovisning som skall lämnas på vad som motsvarar nuvarande gravationsbevis mer överskådlig och mer innehållsrik. Dessa vinster är säkerligen värdefulla, men de fås inte utan nackdelar, även bortsett från eventuell kostnadsökning. Först och främst må framhållas att man i varje fall i första hand utgått från att dataredovisningen endast skall avse nuläget — inte den utveckling som lett fram dit. Man får sålunda bara reda på vem som senast har lagfart och de nu gällande inteckningarna. Så är det också med ADB inom bankväsendet. Datamaskinen har bara den aktuella behållningen på ett konto. Däremot har banken över huvud taget ingen sammanställning som motsvarar kontohavarens motbok med insättningar och uttag i kronologisk ordning. Likadant blir det troligen på inskrivningsväsendets område med den skillnaden att den enskilde vanligen inte heller har en sammanställning som motsvarar den som nu finns i fastighetsboken. För att göra en sådan historisk återblick blir man hänvisad till att plocka ihop material från de olika tillfällen då fastigheten eller inteckningen varit föremål för en åtgärd. Nu är det i och för sig möjligt att bevara även vissa dylika historiska data i maskinens minne, men det medför att kostnaderna springer ytterligare i höjden. En annan väsentlig olägenhet av de förslag som framlagts i propositionen är att behandlingen koncentreras till ett fåtal domstolar, i princip en för varje län. Det har de föregående talarna redan uppehållit sig vid, och jag vill en dast ytterligare poängtera att det medför att allmänheten får mycket svårare att hålla kontakt med inskrivningsmyndigheterna. Jag vill särskilt trycka på vad herr Ernulf sade, nämligen att det inte är själva ingivandet av handlingarna som ger anledning till de viktigaste kontakterna, utan de undersökningar, råd och upplysningar som vederbörande är i behov av för att kunna upprätta sina handlingar på ett riktigt sätt. Denna olägenhet kan också undvikas om man, såsom föreslås i reservation II, bibehåller inskrivningsmyndighet vid varje eller så gott som varje domstol. Den pågående omstruktureringen av domkretsarna medför att det ändå inte blir så många olika myndigheter. Men även en sådan jämkning av förslaget kostar givetvis en del pengar. Det anförda är exempel på sådana olägenheter som skall vägas mot vinsterna och kostnaderna. Det finns andra av mer allmänt slag, nämnda delvis av herr Ernulf, såsom exempelvis undervisningssynpunkter. Dessutom är domstolarnas hela personaluppsättning i mycket hög grad uppgjord med tanke på den nuvarande organisationen. Detta förslag kommer att förrycka den organisationen på ett sätt som man inte närmare har undersökt. Det är ju också en så stor affär, inte bara kostnadsmässigt — den är även revolutionerande för allmänhet, bankinrättningar m. m, — att den inte bör genomföras utan en mycket ingående prövning. Det pågår omfattande experiment som skall visa hur detta kan fungera i verkligheten. Vi har då ansett att det inte kan vara riktigt att fatta beslut om en principiell övergång och ännu mindre beslut i en hel del detaljfrågor förrän man har sett resultatet av dessa experiment. Det är också att nämna att man har gjort en viss utredning — som redovisats i en departementspromemoria och remissbehandlats — av hur det nu föreslagna systemet skall fungera. Men man har inte gjort någon utredning om några alternativa förslag. Såvitt jag förstår skulle det finnas stora möjligheter, om man använde tillräckligt med resurser, att göra en avsevärd rationalisering inom det nuvarande systemets ram. När det har varit vissa svårigheter att få det nuvarande systemet att fungera, har det praktiskt taget helt och hållet berott på att man inte haft tillräckligt mycket personal, tillräckligt stora resurser, för att bemästra det från år till år ökande antalet ärenden. Jag tror att här skulle finnas mycket att göra och att det vore rimligt, innan man binder sig för en dylik övergång, att verkligen undersöka vad man kan vinna, så att man på ett mer realistiskt sätt kan väga vinster och olägenheter mot varandra. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna I och II.

Herr talman! Propositionens förslag grundar sig på det hittillsvarande förhållandet inom inskrivningsväsendet.

Med hänsyn till betydelsen av ett välordnat inskrivningsväsende för tryggheten på fastighetsområdet är den föreslagna reformen av stor vikt. För att varaktigt uppnå ett godtagbart förhållande till rimliga kostnader krävs enligt inskrivningskommitténs betänkande omfattande organisatoriska förändringar. Enligt departementschefens uttalande och i överensstämmelse med inskrivningskommitténs betänkande bör frågan lösas genom övergång till ADB, icke minst med hänsyn till en förväntad ökad mängd av inskrivningsärenden. Men frågan om införandet av ADB på inskrivningsväsendets område får bedömas även från andra utgångspunkter.

En nära nog enhällig remissopinion har tillstyrkt att man övergår till ADB system med motiveringen att fastighetsoch inskrivningsregister bör samordnas i tekniskt avseende. Den enda kritik som anförts häremot har kommit från domstolshåll. Avsikten är att införandet av ADB skall föregås av en omfattande utredningsoch försöksverksamhet. För att denna skall kunna bedrivas rationellt fordras redan nu beslut om huvudprinciperna för inskrivningsväsendets organisation efter systemomläggningen. Tredje lagutskottet tillstyrker för sin del reformen enligt propositionens förslag. Så var det reservationerna. I reservation I yrkas att resultaten av försöksverksamheten skall vara tillgängliga inna beslut fattas om övergång till ADB, detta med hänsyn till kravet på tillförlitlighet och säkerhet inom inskrivningsväsendet. Låt mig då erinra om att innan det egentliga omläggningsarbetet börjar kommer det tänkta systemet att testas i detalj under realistiska förhållanden. Medan försöken pågår skall inkommande ärenden behandlas både enligt gällande rätt med manuell införing och enligt det nya systemet. Utskottet anser i likhet med kommittén och departementschefen att detta bör skapa garanti för systemets tillförlitlighet. De personliga besöken hos inskrivningsmyndighet torde inte vara av den betydelse som framhålles i reservation II. Såsom redan har nämnts visar en av inskrivningskommittén företagen stick provsundersökning att 90 procent av antalet inskrivningsärenden ingavs med post eller genom ombud. Det är sålunda mera sällan sökandena inställer sig personligen hos inskrivningsmyndighet. Kontakten sker i stället till övervägande del genom post eller telefon. Vilka är för övrigt de som kan offra sin arbetstid och besöka domstol i inskrivningsärenden? Det lär väl inte vara så många som offrar sin arbetstid. Vidare är det ju så att domstolarna inte är belägna på hemorten för alla människor, vilket i många fall nödvändiggör resor. Genom det nya systemet vinnes betydande fördelar ur servicesynpunkt. Ärendena kommer sålunda att avgöras snabbt, och registerutdragen, som blir betydligt utförligare, kan expedieras utan dröjsmål. Möjligheter öppnas även för kommuner och kreditinrättningar att ansluta egna presentationsterminaler till den centrala dataanläggningen. Detta förhållande har mycket stor betydelse för allmänheten. Vidare kanske bör erinras om att den speciellt utbildade personal som skall svara för databehandlingen inte kan vara tillgänglig vid samtliga underrätter. Vidare föreslås i syfte att förbättra servicen för allmänheten att samtliga underrätter ålägges att lämna allmänheten upplysningar om inskrivningsreglerna och att tillhandahålla blanketter för ansökningar i inskrivningsärenden. Det bör även framhållas att den personal som friställs efter systemomläggningen bör få hand om uppgiften att lämna allmänheten råd och anvisningar i inskrivningsärenden. Härigenom kan under en övergångstid tillgodoses önskemålet att ifrågavarande personals erfarenheter tillvaratas. Departementschefen har även uttalat att det i vissa fall är möjligt att göra icke oväsentliga undantag från principen om en inskrivningsmyndighet i varje län, och utskottet understryker att detta undantag bör tillvaratas i största möjliga utsträckning. vanterna mot propositionens förslag att inskrivning ändras från en dag i veckan till varje arbetsdag. Förslaget har godtagits av flertalet remissinstanser. Det är endast från domstolshåll som kritik riktats mot förslaget. Enligt utskottets mening innebär ett system med inskrivning varje arbetsdag uppenbara fördelar för allmänheten. Skulle det visa sig att det föreslagna systemet under utredningen inte är praktiskt genomförbart, torde en modifiering kunna ske till två eller tre arbetsdagar i veckan. Beträffande skadeståndsansvaret, som åberopas i reservation IV, i händelse av att felaktigheter skulle uppstå vid databehandlingen har <departementschefen uttalat att frågan skall övervägas ytterligare under det fortsatta utredningsarbetet. Utskottet anser för sin del att det är lämpligast att avvakta resultatet av vad som framkommer härav. Utöver den fråga som berörs i det särskilda yttrandet kan man förutsätta att åtskilliga detaljer blir föremål för övervägande i utredningsarbetet. Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket också innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet var några uttalanden i det föregående anförandet, vilka också återfinns i utskottsutlåtandet. Det var den formulering där man säger att ”av stickprovsundersökningen framgår emellertid att cirka 90 procent av antalet ärenden ingivits med posten eller av myndighet eller av kreditinrättning genom bud”. Sökandena själva har alltså inte varit där i så stor utsträckning. Jag vet inte om det görs så förfärligt stor skillnad mellan de fall då sökanden själv kommer dit eller om kreditinrättningen eller myndigheten representeras av exempelvis en kamrer. Jag har en gång arbetat i en myndighet som ofta inger lagfartsansökningar och inteckningshandlingar. Jag kan som ”ett lillfinger” i den myndigheten förvisso vitsorda att man hade ett utomordentligt stort behov av att rådgöra med den personal som fanns i domstolen för att komma till rätta med de problem som uppstod. Man skall inte inbilla sig att en myndighet eller en kreditinrättning besitter all den visdom som behövs för att klara inskrivningsärendena. Det behövs råd och anvisningar för att ärendena skall kunna behandlas förhållandevis smidigt. Jag tror inte alls på det som står där. Hur många nämndemän och pappersdragare har man inte hjälpt till rätta när man en gång i tiden tjänstgjorde som inskrivningsdomare? Jag tror inte att man skall bortse från den service som lämnas till de sökande och till myndigheterna från inskrivningsdomare och andra. I det senaste anförandet återkom frågan om att man borde balansera detta problem med att underrätterna skulle åläggas att lämna allmänheten upplysningar om inskrivningsreglerna. Ja, det löser inte problemet i sig att tala om att det står i den eller den lagen. Med det löser man inte det problem som den sökande eller hans ombud har när han kommer med sina papper. På dessa punkter behövs förvisso en diskussion. För mig framstår den nu föreslagna reformen som en klar försämring av samhällets service på detta område. När det gäller intervallen mellan inskrivningsdagarna anförs det i utskottsutlåtandet att det endast är från domstolshåll som kritik riktats mot förslaget. Det är verkligen inte endast! Domstolen är ju den sakkunniga myndigheten, den som sysslar med dessa saker, och det är den som har kritiserat dem och uttalat sin tveksamhet. Om andra som inte har att syssla med sådana saker i sin dagliga gärning tror att det skall fungera väl om förslaget genom förs så må det vara en sak för sig. De som konfronteras med problemen, som har att på sitt ämbetsansvar knäcka frågorna, anser jag vara människor som man skall ta stor hänsyn till. Jag skall inte precis måla någon skräckbild på väggen, men nog förefaller det mig som om inskrivningsdomaren många gånger skulle komma i kläm om han tvingas att på dagen avgöra ett svårt, viktigt och för den rättssökande «allmänheten =<:betydelsefullt ärende.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

Herr talman! Herr Svante Kristiansson säger att servicefrågan inte torde ha den betydelse som vi angivit i reservationen, och han hänvisar på nytt till den stickprovsundersökning som skett. Man kan då fråga sig: Hur har stickprovsundersökningen skett? Vilka dagar har det varit, och vilka platser har det gällt? Man torde knappast ha undersökt någon av de domsagor som jag känner till, för där är besöksfrekvensen mycket stor. Som vi reservanter också framhållit är det ingalunda inlämnandet av lagfartsansökan som är det väsentligaste, utan det är sökandens behov av att ta del av bakgrundsmaterial och få råd av domsagans personal i samband därmed som enligt mitt förmenande är det väsentligaste. Det hade därför varit av betydelse att göra undersökningar även på det planet, men man har tydligen begränsat sig till enbart inlämnandet av lagfarter. Sedan säger herr Svante Kristiansson att det inte kan finnas en inskrivnings myndighet på varje ort — en del människor måste få resa. Det är naturligtvis riktigt, men resandeströmmen måste bli mycket större om man begränsar sig till att ha inskrivningsmyndighet endast på en plats i varje län. Det är riktigt som herr Kristiansson säger att det poängterats att undantag skall få finnas. Jag noterar även med tillfredsställelse att dessa undantag skall få utnyttjas så långt det går, men därom vet vi inte mycket i dag. Det finns dock län i vårt land som har mycket stora avstånd, och resorna blir naturligtvis mycket mer påkostande ju längre avstånden är. Beträffande skadeståndsansvaret så sägs det att detta skall övervägas, men det är ju i dag vi fattar beslut. Det vore rimligt att man, samtidigt som man beslutar om att databehandling skall införas och risker för fel kan uppstå, också beslutade om skadeståndsansva Fet. Reservanterna hade bland annat funnit övervägande skäl tala för att en reform nu borde komma till stånd genom en sådan samlad översyn av stavningsreglerna som motionärerna föreslagit.

Herr talman! I enlighet med gammal praxis i denna kammare behandlas utskottets utlåtanden i viss ordning. Detta innebär att vissa utskotts ärenden ofta kommer att behandlas, när kammarens ledamöter är tyngda av en lång arbetsdags vedermödor och har en livlig åstundan att snabbt få skilja sig från de sista ärendena på föredragningslistan. Jag skall försöka fatta mig kort med hänsyn till den sista synpunkten, men jag kan inte ha den inställningen att denna ordning för ärendenas behandling på något sätt har att göra med den vikt de ärenden har som de olika utskotten behandlat. Denna fråga berör svenska medborgare, jag höll på att säga från vaggan till graven, men i varje fall dagligdags kanske i större utsträckning än något annat ärende de har att syssla med. Det gäller alltså här stavningsreglerna. Frågan var uppe till diskussion under förra årets riksdag, och det har både då och nu framförts som grundval för att frågan tas upp till diskussion att de nuvarande reglerna i stort sett inte ändrats på 65 år. Detta är i och för sig inte något skäl — det är mycket här i samhället som inte har ändrats på 65 år men som ändå fungerar väl. Det kan sägas att det måste ha varit synnerligen framsynta människor som genomförde 1906 års stavningsreform. De har kunnat förutse en av de snabbaste utvecklingar i svenska språket som har förekommit, och de har också åstadkommit en reform som enligt några företrädare för status quo-tänkandet på detta område är väl ägnad att möta även den snabba utvecklingen under den närmaste framtiden. Jag skall bara kort beröra vad som anfördes av ett par remissinstanser vid behandlingen av förra årets motion i ämnet. Det var skolöverstyrelsen och Sveriges lärarförbund som ju är de som närmast har att handskas med de otympligheter som kan finnas i ett system som skall läras in av hela svenska folket. Där var ganska klart utsagt att man från det hållet önskade sig en förändring, men riksdagen gick inte på den linjen i fjol. Nu har motionerna återkommit i något förändrat skick. Kravet på ljudenlighet har inte drivits lika långt i årets motioner som i förra årets, men trots allt kvarstår kravet på en anpassning till en modern tid och framför allt en anpassning till en tid när läsandet och skrivandet är en betydligt mera integrerad del i tillvaron än vid sekelskiftet. Till utskottsutlåtandet, i vilket majoriteten hänvisar till remissyttranden och även stöder sig på en muntlig föredragning som förekommit i utskottet, har fogats en reservation undertecknad av sex ledamöter. Majoriteten i utskottet anser att man bör skynda långsamt och låta stavningen utveckla sig under ledning av ett samarbetsorgan som i viss mån redan existerar och som skulle kunna tänkas utbyggt, varigenom en kontinuerlig utveckling skulle kunna ske på stavningens område. Utskottsmajoriteten pekar ändå på att det finns vissa trögheter i systemet och exemplifierar det med Svenska akademiens ordlista, som ju är normerande för språkets stavning. Trots den snabba utveckling som språket nu genomgår har ordlistan inte kommit ut i någon ny upplaga sedan 1950. Nästa upplaga beräknas föreligga 1971 eller 1972. Reservanterna accepterar motionärernas ståndpunkt och anknyter till frågan om Svenska akademiens ordlista. De påtalar att om denna skall vara normerande bör den rimligen utkomma oftare, men framför allt bör den utgöra ett rättesnöre för stavningssystemet som sådant och inte bara föreskriva enstaka ords rätta stavning.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

Herr talman! Jag skulle kunna börja med att instämma i vad herr Hansson sade i första delen av sitt inlägg, då han talade om bekymren för oss som kommer till tals i ett sent skede under riksdagens arbetsdag. Det är alltid pressande att stå här och veta att alla längtar hem. Emellertid vill jag också påpeka att det är andra gången på knappt fem månader som riksdagen har att ta ställning till motioner med önskemål om en stavningsreform. Riksdagen avslog i november motionsyrkanden med ungefär samma innehåll, och jag tycker inte att argumentationen har förstärkts under den tid som man nu har samlat sig för nya angrepp på våra stavningsregler. Vi kanske kan förmärka en viss glidning i yrkandena. I fjolårets motioner hade man helt inriktat sig på att få en ljudenlig stavning. Redan i debatten då tog man avstånd från den uppläggningen. Man återkommer i år, och visserligen talar man om ljudenlighet, men det stora kravet nu är en reform med mera allmänt innehåll men ändå, menar man, en ganska omfattande stavningsreform. Jag tror att man ser ganska ensidigt på denna fråga och ser den bara från skrivarnas synpunkt såsom skrivandets problem. Det är mycket viktigt att man också beaktar läsbarheten när det gäller stavningsreglerna. Om vi nu går över till en ny stavning, kommer stora grupper i samhället att få svårigheter att tillägna sig den nya litteratur som skrivs enligt det nya stavningssättet. Det blir en generationsklyfta, och man kan befara att många människor helt enkelt på grund av svårigheterna att läsa ett språk, som har en helt annan stavning än de har lärt sig och är vana vid, kommer att avstå från att tränga in i litteraturen. Inom utskottsmajoriteten tycker vi att motionärerna och reservanterna har en felaktig grundsyn. De bygger på tanken att skriftspråket skall rätta sig efter talspråket. Jag skall inte utveckla detta närmare men vill ändå ställa frågan: Varför skall det vara på det sättet? Varför är inte den motsatta tanken lika bärande? är inte skriftspråket lika värdefullt som talspråket? är det inte tack vare skriftspråket som vi över huvud taget har ett svenskt språk i stället för en samling dialekter? Behöver inte det fria talspråket en fast norm, som hjälper det att hålla sig på mattan, för att använda ett populärt uttryck? Man måste väl ändå betrakta skriftspråket och talspråket såsom två relativt självständiga enheter, vilka var för sig utvecklar sig parallellt. Jag skall, herr talman, även om tiden är långt framskriden, be att få citera några rader av en mycket känd författare, nämligen Frans G. Bengtsson, som på ett utomordentligt sätt har behandlat frågan om att stava. Han säger bl.a.: ”I själva verket ha i alla högre kulturer talspråk och skriftspråk föga med varandra att göra; de existera som divergerande grenar från samma rot; i varje fall som två självständiga storheter, där skriftspråket minst av allt är ett talspråkets lydiga epifenomen. Talspråket är en samling skäligen godtyckliga läten, och dess öden äro av underordnad betydelse; skriftspråket däremot är ett idealt konstverk, motståndskraftigt mot tid och förvandling tills barbarer och utvecklingsmakare få hand om det, och dess förvittring och sönderfall är ett med kulturens.

Herr talman! Jag är medveten om att det inte är populärt att gå upp i debatten vid den här tidpunkten. Jag skall nöja mig med att ta upp en enda punkt i herr Hedlunds argumentering, eftersom argumenteringen i övrigt inte skiljer sig vare sig från vad som anfördes i fjolårets debatt eller vid debatten kring stavningsreformen år 1947. Det har sagts att skriftspråket och talspråket skulle vara två vitt skilda ting. Jag tror inte man kan hävda det med någon större skärpa i detta hus där ofta talspråket har fått rätta sig efter skriftspråket i mycket stor utsträckning. Det är en Överdrift att påstå att en stavningsreform skulle öppna fältet för alla möjliga dialekter. Vad vi är ute efter är ett rationellt sätt att beskriva vad som skall vara vårt normala svenska språk. Rationellt är inte det system som vi i dag använder.
Herr talman! Herr Hedlund skulle egentligen ha talat som en bok, men det gjorde han inte. Han tillämpar alltså inte sina goda råd när han talar själv, och det tycker jag i och för sig är tråkigt. Jag kan dock inte underlåta att bemöta honom på en punkt. Herr Hedlund tog inte upp den passus i allmänna beredningsutskottets utlåtande där utskottet gör gällande att motionärerna i den nya motionen har tagit intryck av utskottets klokhet på området. Det är fullkomligt felaktigt. I den nya motionen har erinrats om det yttrande som skolöverstyrelsen hade avgett över den gamla motionen. Skolöverstyrelsen i detta sammanhang och allmänna beredningsutskottet är inte riktigt samma sak. Jag vill understryka detta. När det gäller skillnaden mellan talspråk och skriftspråk finns det väl ingen som ser bara på skillnaden i fråga om själva stavningen. Vi har alltför många — det vet jag på grund av en lång erfarenhet som lärare — med bristande visuellt minne, som har mycket svårt för att lära sig den mycket tillkrånglade stavning vi har i det svenska språket. Vid förra debatten i denna fråga nämnde jag någonting om detta, och jag skall inte dra det en gång till. Jag vill bara nämna att j-ljudet stavas på 18 olika sätt, och det är ändå inte det värsta. Det värsta är konsonanternas dubbelteckning där det finns regler och undantag i det oändliga. Just detta vållar mycket stora svårigheter för jag vågar påstå minst 20 procent av våra skolungdomar, kanske flera, när det gäller att skriva. Jag vill därtill säga att detta är en jämlikhetsfråga. Försök att läsa vad som skrivs av folk i allmänhet och jämför stavningen, herr Hedlund. Det förekommer till och med att ungdomar, som har fått vår nya utmärkta utbildning, gör rätt betänkliga stavfel, och jag är inte förvånad över det. Man har annat att göra i skolorna nu för tiden än att bara traggla med stavningsregler och rättskrivning. Sådant tar alltför lång tid. Det var värre förr när det sattes större vikt vid stavningen. Många drar sig i dag för att över huvud taget använda skriftspråket just av den anledning som jag nu har angett. Det var ju vackert att höra en framstående författares syn på denna fråga, och jag kan förstå att en författare har sin speciella syn på skriftspråket. För honom har skriftspråket blivit någonting av vad färgerna är för målaren. Ju vackrare och mera tillkrusat språket är, desto bättre gör det sig enligt hans uppfattning, men för den stackars stora allmänheten, som någon gång då och då också är i behov av att skriva något, ställer det sig kanske annorlunda. Jag vill vädja till kammaren att i detta fall tänka rationellt och företa en ganska viktig rationalisering genom att nu föreslå en ordentlig översyn av vår stavning. Hur har man för övrigt inom utskottet tänkt sig att kunna få till stånd en ändring i fråga om stavningen på det sätt man rekommenderar genom att Svenska akademiens ordlista skulle ges ut litet oftare, med tillägg av något ord då och då? På det sättet kan man över huvud taget inte tänka sig att få den samordning som är nödvändig för att klara övriga viktiga synpunkter i detta sammanhang, bl.a. läsbarheten — som utskottet är synnerligen angeläget om — och likaså anslutning till nordiska språk och övriga främmande språk.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

Herr talman! Jag väntade mig det där sista; det var verkligen intressant att höra. Det vittnar om att herr Hedlund inte har någon aning om vad han pratar om, Den som saknar möjligheter att skaffa sig ordbilder på grund av brister i det visuella minnet kan klara rättskrivningen om han kan lära sig reglerna. Men är reglerna så svåra som de är nu kan han inte lära sig dem, och följaktligen kan han inte heller lära sig rättstavning. Får han enkla, klara reg ler kan han klara dem. Jag vet vad jag talar om, eftersom jag själv i någon mån har lidit av detta fel och varit tvungen att lära mig rättstavningsreglerna. Det tog lång tid och var ganska besvärligt, men jag fick lov att göra det i min ungdom för att klara rättskrivningen. Skolöverstyrelsen yrkade bifall till den förra motionen och till en översyn, och det framgår tydligt av dess yttrande att skolöverstyrelsen inte har för avsikt att göra denna översyn. Det förvånar mig att allmänna beredningsutskottet, efter att ha uttalat än det ena och än det andra, slutar med att bara yrka avslag på motionen i stället för att säga någonting om Svenska akademiens ordlista eller om att pedagogiska och språkliga organ skulle göra någonting. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman!